Herr talman! Vi har alltid förutsatt att UNESCO endast skulle syssla med icke politiskt kontroversiella frågor. Vid röstning räcker det därför med enkel majoritet. Det var bl.a. därför, herr Mattsson i Lane-Herrestad, som det inte hjälpte hur Sverige röstade. Nu har oljeländerna upptäckt sin makt. De visar inte längre någon respekt för UNESCO, eftersom de använder organet för politiskt agerande. Nu säger herr Mattsson i Lane-Herrestad att vi har förpliktelser gentemot UNESCO. Ja, men mig veterligt — jag har verkligen tagit reda på det — har vi inte åtagit oss att höja anslaget till UNESCO. Vi har i reservationen begärt att Sverige, för att markera sitt ställningstagande, inte skall höja anslaget. Herr Mattsson i Lane-Herrestad hänvisar till vad som sades i fjol: "Vad utrikesutskottet anfört i ärendet ger emellertid ett klart stöd för att man från Sveriges sida energiskt verkar för ett upphävande av den diskriminerande behandling som Israel utsatts för.” Nu vill jag fråga ordföranden i kulturutskottet: Hur har Sverige verkat och vad har vi gjort för att upphäva den diskriminerande handlingen?

Herr talman! Jag tror det är riktigt att hävda att så gott som alla riksdagsledamöter är upprörda över det beslut som fattades vid UNESCO:s årskonferens 1974 och att alla skulle önska att få en ändring till stånd. Nu har herr Mattsson i Lane-Herrestad framhållit att utrikesutskottet ansett det svårt att gå ifrån ett beslut som man har fattat och bundit sig vid. Man kan mycket väl föra det resonemanget, och det var väl orsaken till att inte en majoritet förra året röstade för den reservation som då förelåg. Reservationen fick dock röster från alla partier. Däremot är det mer tveksamt när herr Mattsson i Lane-Herrestad frågar hur det skulle se ut om länder upphörde med sitt stöd till olika organisationer när de inte fick sin vilja igenom. Principiellt har han naturligtvis rätt, men i detta fall gäller det inte att få igenom sin vilja, utan det gäller att reagera mot att ett antal länder helt enkelt går emot de grundläggande förutsättningarna för hela UNESCO:s verksamhet och existens. Men det är självklart omöjligt att länder i andra sammanhang, när det passar dem, skulle få reagera genom att inte betala sin årskontribution, men det här är ett alldeles speciellt fall. Den kritik som riktades mot Israel vid årskonferensen 1974 visade sig vara felaktig på alla punkter. De undersökningar som såväl UNES CO:s experter som en särskild organisation, grundad genom en internationell konvention, hade företagit visade att anklagelserna mot Israel för att förstöra de historiska minnesmärkena i Jerusalem var felaktiga. Ingen sakkunnig har någonsin stött detta påstående. Det är alltså av eminent intresse att man stöder Israel i den här frågan, inte bara för Israels skull utan framför allt för UNESCO:s skull. Med UNESCO menar jag då alla medlemsstater. Nu har det sagts här att om vi inte skulle betala till UNESCO, så skulle en hel del länder få minskad hjälp på kulturens och andra områden, som UNESCO är satt att syssla med. Det är naturligtvis av marginell betydelse vad Sverige gör. Förra gången frågan var uppe gällde det om vi skulle minska vårt bidrag med 10 96, i dag gäller frågan att inte höja vårt bidrag. Det rör sig om en förhållandevis liten summa. Fru Frenkel nämnde vad Frankrike och Schweiz gjort. Där anser man sig kunna besluta om en Jiknande nedskärning. Men vad fru Frienkel inte nämnde, och som kanske är det verkligt centrala, är att Förenta staterna — som svarar för 25 26 av UNESCO:s budget — betalar ingenting. Det betyder något! Det är givet att ett sådant här förfarande kan skada, försvåra och framför allt försena den kulturella hjälpverksamheten och det kulturella utbytet för många länder, främst för u-länderna. Men det är en sak som man skulle ha tänkt på när man lade sin röst. Förra gången, 1974, tog man först budgeten, och därefter togs frågan om diskrimineringen av Israel upp. Härigenom kom Sverige och andra länder i en tvångssituation. Jag vill uttrycka den mycket varma förhoppningen att svenska regeringen — vilken regering som än sitter när denna fråga kommer upp i generalförsamlingen i höst — i god tid i förväg tar kontakt med de länder som betalar avsevärda belopp till UNESCO:s verksamhet och även de länder som får ta emot de pengarna och för vilka det kan vara ett livsintresse att få hjälp med undervisning och andra verksamheter och diskuterar igenom problemen. Man skall då tala om att vi inte tänker medverka i UNESCO:s verksamhet i framtiden, om sådana här åtgärder vidtas som strider mot UNESCO:s principer. Då kanske de berörda länderna kommer att rösta på ett annat sätt.

Herr talman! Det är inte mycket att tillägga i denna diskussion. Jag vill bara poängtera ett par saker. UNESCO är ju ett organ som skali främja forskning, utbildning och kultur. Jag understryker ordet kultur alldeles speciellt, eftersom man kan säga att vår västerländska kultur vilar på tre grundpelare: arvet från Hellas, arvet från Rom och arvet från !ferusalem. Den kristna grundtanken är en av de viktigaste pelarna för västerländsk kultur och trosåskådning. Det är Israel som har att förvalta det arvet genom att värna om Jerusalem, och då är det orimligt att utestänga Israel från den kulturinstitution som UNESCO ju ändå är. Israel är ett kulturfolk. Man har givit sin anslutning till västerländsk kulturåskådning. Kulturarbetet och en kulturinstitution som UNESCO skall ju ändå inte utnyttjas för politiska demonstrationer på det sätt som skett. Det finns anledning att reagera här. Och, herr talman, det är från den utgångspunkten som jag i dag kommer att ge min anslutning till reservationen.
Herr talman! Även jag talade i mitt anförande om att Sverige inte hade varit för de diskriminerande åtgärderna. Men det finns länder som genom att skära ned eller helt ta bort bidragen till UNESCO har försökt säga vad vi har velat säga i motionen och i reservationen. När herr Mattsson i Lane-Herrestad frågar vad det blir av FN om vi minskar vårt bidrag till UNESCO —- och då menar han att FN:s principer måste vi ändå ansluta oss till — så vill jag invända att om FN:s principer är riktiga och om UNESCO de facto handlar i strid mot dem på sätt som skett, så måste vi försöka att bringa UNESCO till besinning. Jag vill också hänvisa till att vi inför den konferens som är planerad kan säga någonting som blir av sådan betydelse att vad som hänt inte upprepas. Jag vill i detta sammanhang återge något som Olof Rydbeck sagt: Vårt land har aktivt understött ansträngningarna att göra FN till er i sann mening världsomfattande organisation.

Jag anser att Sveriges riksdag genom att inte höja anslaget säger någonting som då är av betydenhet. Å andra sidan tror jag inte att det här i kammaren finns någon som inte anser att Sverige gjorde rätt när vi lade vår röst mot de diskriminerande åtgärderna. Det här skulle alltså vara en accentuering av att vi tycker att det var oriktigt som skedde.
Herr talman! Jag vill ännu en gång förklara att Tore Nilsson i Agnäs framför synpunkter som man kan instämma 1. Han säger att det vil knappast finns någon här i riksdagen som inte anser att Sverige intog en riktig ståndpunkt vid avgörandet av frågan. Det hoppas verkligen jag också. Men att Sverige sedan kom i minoritet känner vi också till. Det har sagts av olika talare både förra året och i år. Fru Frenkel säger: Vad har nu Sverige gjort som visar att vi vill försöka få detta beslut upphävt? Ja, det är ju inte alltid som man kommer längst med ”buller och bång”, fru Frenkel. Man kan också arbeta i tysthet. Man kan, som Tore Nilsson sade, försöka bringa människor till besinning. Det går att arbeta på olika sätt genom det umgänge som förekommer i olika internationella sammanhang. Sverige får naturligtvis, som ett av de länder som arbetar på det internationella planet, försöka övertyga om att det beslut som fattades var diskriminerande mot ett land som är medlem i FN och att det beslutet bör upphävas. Men det står samtidigt klart att vi behöver UNESCO. UNESCO har all arbeta för de mål som jag tidigare angav. Det organet måste ha medel för att kunna arbeta. Det blir såvitt jag förstår inte bättre för Israel om man nu minskar anslaget från Sverige till UNESCO. Men det kan bli sämre. Minskar Sverige anslaget kan det innebära att andra länder också anser sig vara i sin fulla rätt att göra det. Herr Siegbahn sade att Amerika inte betalar någonting. Det är sannerligen inte någonting som jag tycker är rätt gjort.
Herr talman! Herr Mattisson sade att vi bara skall arbeta i det tysta och inte gå fram med buller och bång som jag gör. Jag vet inte om jag precis vill gå fram med buller och bång. Jag är övertygad om att både herr Mattsson och jag var för sig arbetar i det tysta för denna sak. Men vad åstadkommer vi? Jag efterlyser ett ställningstagande från regeringen eller från riksdagen. Något sådant har inte gjorts —- det medgav ju herr Mattsson.

Herr talman! Såvitt gäller anslag till högre utbildning och forskning är årets budgetproposition helt traditionell. Den är — helt naturligt med hänsyn till budgetläget — sparsam och återhållsam. Utbildningsutskottet lägger för sin del egentligen inte på några kostnader utöver budgetpropositlionens förslag. Nya professurer och andra högre tjänster tillkommer 1 ringa omfattning. Några nyheter av betydenhet är knappast skönjbara. Den högre utbildningen och forskningen får stampa vidare med resurser utbildning och forskning som måste betecknas som ganska knappa, även om antalet kronor i och för sig är stort. Den humanistiska forskningen tvingas fortfarande segla i bakvatten. Utskottet går i stort på budgetpropositionens förslag — därtill nött och tvunget. Ingen rockärm finns att skaka fram pengar ur. Motionsvis framförda förslag, många väl motiverade, avstyrks på löpande band — ibland i knappa ordalag, i andra fall med en rikedom av ord. Avslag är målet, tyvärr — jag säger syvärr som medansvarig för utskouets betänkande. Ute på universiteten och högskolorna är oron stor för hur den s.k. reformerade högskolan skall komma att se ut, sedan organisationsbyråkraterna och regeringens tänkare med samma kraft som under utredningstiden på sitt sätt arbetat färdigt. Oron är — jag upprepar det — mycket «stor, mest kanske på studenthåll, där man har de ondaste aningarna. Som bekant kunde vi i moderata samlingspartiet på vissa avgörande punkter icke godta det regeringsförstlag till omändring av vårt högskoleväsende som genomdrevs i riksdagen föregående år av socialdemokraterna och — beklagligtvis — centern. Vi har under det gångna året icke övergivit våra svnpunkter på hur en väl fungerande högskola skall vara uppbyggd och organiserad. Våra fortsatta möjligheter att komma till tals och eventuellt öva inflytande begränsades av herr utbildningsministerns älskvärdhet att utestänga moderaterna från parlamentarisk representation i såväl den centrala organisationskommittén H 75 som de sex regionala organisationskommittéerna. Folkpartiet vederfors f.ö. samma uppmärksamhet. Trots kompromissen i riksdagen kommer, hävdar i ett uttalande representanter för 135 000 studenter, U 68:s tankegångar att drivas igenom och. enligt deras uppfattning, på vissa punkter 1. o. m. skärpas. Den centrala organisationskommittén håller på att skapa ett system, som i många avseenden är värre än vad U 68 föreslog, säger man på det hållet. I riksdagsbehandlingen förvandlades, som vi minns, begreppet antagningsbegränsning till planeringsramar, påpekar studenterna. Men inga semantiska manipulationer, fortsätter man, kan skyla över att den nya högskolan blir totalspärrad. Linjen från UKAS-PUKAS är tvdlig: ökad styrning genom tvång. Effekten kommer att bli en skärpning av den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Antalet platser på individuellr utbildningslinjer blir lågt. Med sådana linjer skulle den enskilde studenten själv få förverkliga sina önskemål. och på så sätt skulle alternativ kunna skapas. Därav tycks inte bli mycket. Valfrihet ser man alltså inte till i någon större utsträckning. Centralisering och stordrift kommer att bli utmärkande för den nya högskolan, menar studenterna, och de har ju insyn i det som man nu arbetar med. På många orter sammanförs all utbildning till en enhet under en styrelse. Därigenom hotas — det är jag helt övertygad om —- många små utbildningars särart. Studenterna fruktar för sin del en ökad byråkrati och centralisering. I detta läge av fortsatt bister kritik av den kommande utformningen av högskolan har moderata samlingspartiet i en partimotion upprepat några av de enligt vårt förmenande angelägna synpunkter på högskolan som framfördes redan vid riksdagsbehandlingen av propositionen. Nu tar vi åter upp dem i akt och mening att få dessa synpunkter framförda vill den centrala organisationskommittén för beaktande i organisationsarbetet, som ju ännu inte är definitivt slutfört. Vi har i partimotionen skisserat våra synpunkter. Det gäller utbildningens kvalitet och dimensionering, antagningsbegränsningen, antagningsbestämmelserna och det oeftergivliga kravet på forskningsanknytning. Jag nämner huvudpunkterna utan att utveckla dem närmare. Vad vi menar framgår av motionen. Yrkandet i moderata samlingspartiets motion om uppdrag till den centrala organisationskommittén H 75 att beakta de framförda synpunkterna vill utskottet avstyrka under huvudsaklig hänvisning till arbetet inom forskarutbildningsutredningen. Det är att skjuta det hela på den ovissa framtiden. Hägskolereformen skall ju börja förverkligas den I juli nästa år. Det är med andra ord väsentligt att i motionen framförda synpunkter prövas och beaktas nu. Det är därför angeläget aut H 75:s och regeringens slutgiltiga förslag, som skall föreläggas riksdagen, utformas under hänsynstagande till de synpunkter som har skisserats i motionen. Riksdagen bör som sin mening ge regeringen detta till känna. Jag yrkar sålunda bifall till reservationen 1. Slutligen, herr talman, vill jag säga endast ett par ord om professuren i religionspedagogik. Den nya studicordningen för teologisk fakultet innehåller, som jag har framhållit i ett särskilt yttrande, beteendevetenskapliga alternativ inom det differentierade ämnesstudiet. Studieordningen kännetecknas av ökad rörlighet och differentiering av de religionsvetenskapliga studierna, och dess avslutande termin, den s.k. tematerminen, är avsedd att integrera de ämnen som ingått i det differentierade studiet, alltså ge träning i problembearbetning. För att den nya utbildningen skall tillföras erforderlig forskningsanknytning — det är ju alltid nödvändigt — förestår universitetskanslersämbetet att en professur i religionspedagogik inrättas vid universitetet i Uppsala. Det gick alltså så långt upp som till universitetskanslersämbetet med bifall. Ämnets förtjänster är många, och till dem hör — det klargörs inte alltid - att ämnet i hög grad sysslar med frågor rörande kommunikation och är starkt internationellt inriktat. Möjligheterna till internationellt utbyte är stora. Jag vill tillägga det utöver det särskilda yttrandet. Under de senaste åren har tillströmningen, som jag också framhåller i det särskilda vtitrandet, av studerande till de teologiska fakulteterna ökat kraftigt, och därunder har tjänste och resurstillskotten kommit att släpa efter. precis som i övrig humanistisk forskning. Med nuvarande studerandeantal är det inte möjligt att utan ytterligare förstärkningar genomföra den av statsmakterna beslutade nya studieordningen på ett tillfredsställande sätt. Det är alla ansvariga överens om. Man menar också — och jag delar heh den uppfattningen — att ett viktigt led i upprustningen Ånslag till högre utbildning och forskning De teologiska fakulteterna har som sagt — jag vill gärna upprepa det —- länge varit eftersatta. Kanske är det därför att studerandeantalet tidigare har minskat —- nu är det tvärtom. Om det borde utbildningsministern med sitt klerikala förflutna och med sin troligen ännu inte helt förlorade klerikala insikt inte vara okunnig. Herr utbildningsminister! Professuren förväntas alltså till år 1977 — på tillskyndan av herr utbildningsministern eller av någon annan.

Herr talman! Den högre utbildningen och forskningen i vårt land har länge levat i skuggan av det s.k. U 68-arbetet. Nu är det de olika organisationskommittéerna och särskilt den centrala organisationskommittén, H 75, som kastar sin skugga över verksamheten. Jag tror att det är viktigt att man nu vinner definitiv klarhet om den framtida organisationen av högskolesektorn, så att man kan övergå från att diskutera administrativa och organisatoriska frågor till en konstruktiv verksamhet på utbildnings-, forsknings och forskarutbildningssidan. Den långa nedgången av antalet studerande vid de fria fakulteterna har nu brutits, och en smärre ökning av studerande har glädjande nog skett. Vi kan också konstatera att det är ett relativt stort antal vuxna studerande och att många av dem bedriver studier på deltid. Bland dem som studerar på deltid kan man finna att mer än två tredjedelar är över 24 år och att andelen studerande som följer undervisning i långsam studietakt ökar med stigande ålder. Det är också så att ungefär två tredjedelar av dem som studerar på deltid eller på halvfart har förvärvsarbete som huvudsaklig sysselsättning. Detta belyser att vi redan I dag på universitet och högskolor har ett fungerande system med återkommande utbildning, vilket ju har varit en av målsättningarna med högskolereformen. Detta återspeglas också i anslagsframställningar från universitet och högskolor, där man i ökande utsträckning har begirt resurser för kvällsundervisning, halvfartskurser och liknande åtgärder, som skulle bidra till att höja effektiviteten för de deltidsstuderande. Dessa anslagsframstiällningar har fått ett kyligt mottagande av utbildningsministern. För att möta en något ökad efterfrågan på kvalificerad utbildning och handledning krävs resurser för högskolan. Om man gör en jämförelse mellan resursökningen på denna sektor under 1960-talet och 1970-talet, finner man att resursökningen har varit mycket lägre under 1970-talet. Herr Nordstrandh sade tidigare här någonting om att man har varit sparsam på detta område. Man skulle också kunna uttrycka det så att denna sektor under de senaste åren av statsmakterna har hållits på svältkost. I ett par reservationer från folkpartiets sida föreslås marginella resursökningar. Det gäller cut tillskott på 20 forskarassistenttjänster. Det är en mycket viktig tjänstekategori, eftersom den utgör rekryteringsbasen för högre tjänster på både utbildnings och forskningssidan. Jag tror därför att det är riktigt alt satsa just på den kategorin av tjänster — inte minst mot bakgrund av att doktorandstipendierna som rekryteringsfrämjande medel har visat sig otillfredsställande. Vi vill från folkpartiets sida också ge ett mindre påslag till de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsråden. Satsningen på just dessa fakulteter går tillbaka på ett uttalande som utbildningsutskottet gjorde förra året bl.a. med anledning av en motion från folkpartiet, där man gav regeringen till känna sin mening om en fortsatt utbyggnad av forskningsresurserna på dessa båda områden. Detta uttalande har efter vad jag kunnat se inte i nämnvärd utsträckning påverkat regeringens budgetförslag för nästa budgetår, och jag tycker det är litet tråkigt att utbildningsutskottet har sett så sangviniskt på det förhållandet, eftersom de meningsyttringar som utbildningsutskottet gör rimligen bör leda till konkreta resultat. Men den högre utbildningen är nu dess värre inget förstahandsintresse vare sig för utbildningsministern eller för riksdagens utbildningsutskott. Herr talman! Hur reagerar då de människor som i dag arbetar ute i högskolan — som trots dåliga resurser, trots bristande intresse från utbildningsdepartementets sida söker vidga sin egen och samhällets kunskapsbas och som söker sprida denna vidgade kunskapsbas till andra? Jag skall hämta ett svar på den frågan från de studerande själva.

De vill ha ”en öppen högskola med valfrihet för individen”. Tränger dessa röster från de aktiva ute på fältet fram till de maktägande? Har utbildningsministern eller utbildningsutskottets ordförande eller andra socialdemokratiska makthavare på detta område hört och förstått reaktionen från aktiva lärare och studerande ute på högskolan? Och bryr man sig om denna reaktion? Eller är det alltjämt så att utbildningsministern väljer alt negligera studerandeopinionen på samma sätt som han gjorde inför beslutet om högskolereformen förra året? Folkpartiet har sagt nej till den administrativa skenreform som beslutades av riksdagen förra året genom en besynnerlig kompromiss mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Vi har kvar vår uppfattning om utbildning och forskning svagheterna i högskolereformen. Till dem som i dag med tyst oro eller i Öppen protest vänder sig mot planerna på en spärrad, hårt styrd och byråkratiserad högskola, vill jag säga: Vi i folkpartiet har inte ändrat oss. Vi står på er sida. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4 och

Herr talman! I motion 1458 har vpk hemställt om förbud mot alla former av obligatoriska avgifter inom det av stat och kommun reglerade undervisningsområdet. Vad vi där närmast avser är de obligatoriska avgifterna till studentkårerna. En student får inte tentera med mindre än att hon celler han har erlagt en sådan avgift. Utskottet hänvisar till obligatorickommitténs arbete och motiverar med detta sill avslag. Kommittén har nu lagt fram sitt betänkande. Detta innehåller tre olika alternativa lösningar, samtliga innebär att obligatoriska avgifter skall tas ut av de studerande. Obligatoriekommittén har här varit styrd av utredningsdirektiven. De innebar att kommittén inte fick föreslå något som medförde nya åtaganden för statsverket. Det är orimligt att de studerande skall svara för bl.a. sina egna sociala kostnader.

Herr talman! Jag kommer att i detta inlägg säga några ord till de företrädare för reservationerna som yttrat sig hittills. Jag måste tyvärr, herr talman, hota med att återkomma senare under debattens gång i den mån någon av de andra talarna skulle ställa frågor till utskottet eller framföra några yrkanden som jag måste bemöta. Herr Nordstrandh valde att citera mot hela högskoleväsendet kritiska synpunkter, som han förnummit att, som jag uppfattade det, 160 000 studerande hade framfört till honom. Det var en ganska fruktansvärd litania över hur allvarlig situationen i det svenska högskoleväsendet egentligen är. Jag är något överraskad, herr talman. över att herr Nordstrandh talar litet nedlåtande om organisationsbyråkraterna och regeringens tänkare. Herr Nordstrandh måste ändå tycka att regeringens tänkare inte tänker så dumt. Om vi går igenom E-avsnittet i huvudtiteln och utskottsbetänkandet finner vi, att det omfattar 97 olika punkter, och herr Nordstrandh är med på noterna när det gäller 96 av dem. Det betyder att över praktiskt taget hela fältet är moderaterna i utbildningsutskottet överens om att de förslag som ”tänkarna” från regeringen har presenterat är riktiga. Ändå finner herr Nordstrandh anledning att bära fram denna våg av missnöje över vad som håller på att hända i vårt högskoleväsende just nu. Jag skall bara ta upp en enda av punkterna i det som herr Nordstrandh talade om. Herr Nordstrandh hänvisade till moderaternas stora motion - den av riksdagen betalda moderata valhandboken, som finns i en blå pärm och som jag har liggande på min bänk. Därvid säger herr Nord utbildning och forskning strandh av det är väsentligt att kvaliteten i utbildningen på högskolenivå bevaras. Herr Nordstrandh får vara vänlig och precisera sig litet grand! Är det någon i kammaren som har påstått, eller finns det i något dokument utsagt, att vi inte skall ha en högskoleutbildning med kvalitet? När herr Nordstrandh kräver att utbildningsutskottet skall begära kvalitet i den högre utbildningen, vad är det då för slags dörrar herr Nordstrandh slår in? Vem är det han polemiserar mot? Vem är det som har sagt att vi inte skall ha kvalitet i utbildningsväsendet? Jag skulle vilja be herr Nordstrandh att bättre precisera sig, så att vi inte bara får allmänna fraser att tala om. När vi läser valhandboken, som innehåller era synpunkter på utbildningspolitiken, finner vi där att det bara är allmänna talsätt som ni rör er med; ni har inte förmått er till några precisa påpekanden om vad det är för förändringar som vi skall vidta. Till herr Molin vill jag säga att utbildningsutskottet under den allmänna motionstiden fick över 200 motioner, och därefter har det kommit en lång rad motioner till, knutna till propositioner som avlämnats senare. Ett gott stycke över hälften av alla de motioner som kom under allmänna motionstiden skulle, om de bifölls, leda till kostnadsökningar. Samtidigt som ni på borgerligt håll på alla punkter i stort sett kräver ökade statsutgifter, spelar ni en annan roll i andra sammanhang, när ni skapar missnöje om skatterna och vill ha en ny regering som skall kunna åstadkomma ett lättare skattetryck. Herr Molin gör på samma sätt och är precis som alla de andra. När det gäller herr Molins yrkande i dag måste vi ta hänsyn till vilket budgetläge vi befinner oss i liksom till vilka prioriteringar vi kan göra nu för att inte på punkt efter punkt medverka till en ökad utgiftsbelastning, som därmed leder till ett ökat skattetryck på medborgarna. När herr Molin säger att utbildningsministern och socialdemokraterna i utbildningsutskottet negligerar studerandeopinionen är ju det en kritik som — på den här punkten — också riktar sig mot moderater och centerpartister och vpk:are i utbildningsutskottet, eftersom ni på ert yrkande inte fått med någon mer än er egen representant i utskottet. Att gå omkring och säga att vi negligerar studerandeopinionen bara därför att vi bedömer budgetläget så, att det inte är möjligt att anvisa ytterligare några miljoner, är ett häpnadsväckande och definitivt felaktigt påstående. Herr talman! Jag bedömer att det räcker att bemöta herrar Nordstrandh och Molin med det sagda. Ett par ord till fru Lantz bara! Det är väl ganska rimligt att vi sedan obligatoriekommitténs förslag beretts i vanlig ordning avvaktar — på det sätt som vi alltid brukar göra när betänkanden har framlagts —- remissopinionens synpunkter innan vi tar itu med att genomföra några åtgärder. Att besluta genomföra förändringar på detta område när betänkandet nyss har lämnats och gått ut på remiss är inte i överensstämmelse med de principer vi arbetar efter I det svenska parlamentet. Till sist några ord om könsrollsfrågorna. Utbildningsutskottet visar med sin utförliga skrivning på s. 18 i sitt betänkande att utskottet fäster stort avseende vid studier av det här slaget. Men i betänkandet säger vi också, när vi talar om vad som pågår just nu, att eftersom inte någon läroanstalt ännu har begärt att få anordna någon 40-poängskurs i könsrollsfrågor, bör inte riksdagen ta initiativ till en sådan, utan det initiativet skall normalt komma från utbildningsanstalterna. Och kommer ett sådant initiativ skall det i vanlig ordning prövas av de regionala kommittéerna. Visar det sig då att behov av en sådan här kurs föreligger, finns det formellt ingenting som hindrar att den kommer till stånd. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskoltcts hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! I brist på argument tar herr Alemyr — jag vet inte för vilken gång i ordningen —- fram sin lilla knallpulverpistol och skjuter vilt omkring sig, men ännu lever såväl herr Molin som jag. Det var inte 160 000 studenter — så många finns knappast för att protestera — utan 135 000 som jag nämnde. Men den överdriften passar ju bra in i bilden när herr Alemyr vill skjuta omkring sig. När vi i motionen understryker undervisningskvalitetens roll gör vi det i bestämd motsats till vad H 75 nu uteslutande håller på med, nämligen organisationsformer och liknande. Herr Alemyr begär att jag på den korta stund som står mig till buds på olika sätt skall redogöra för vad kvalitet innebär. Det hinner jag inte med, men jag vill understryka en sak: för att kunna uppehålla och förbättra kvaliteten på diverse håll i vårt högskoleväsende fordras det lärarförstärkningar. Jag har i detta avseende nyss talat om de teologiska fakulteterna. Jag nämnde också den humanistiska forskningen och utbildningen över huvud taget mycket kortfattat — man kan ju näppeligen ta kammarens tid i anspråk mer än några minuter. Det är bra egendomligt att herr Alemyr inte förmår fatta vad det är vi vill skall komma till beaktande och prövning i H 75. I den partimotion som herr Alemyr kallar valhandbok så föraktfullt — för jag förmodar att det var menat föraktfullt och inte på något sätt som beröm -— har vi på s. 2353 tagit upp synpunkter på utbildningen som vi inte har möjlighet att framföra på annat sätt. Jag erinrar om att vi — och folkpartiet — är uteslutna från organisationskommittéerna. Det som har med kvaliteten att göra är vidare utbildningens dimensionering, intagningsbegränsningarna, intagningsbestämmelserna där i visst avseende den ökända lotten tycks ha dykt upp som ett instrument för intagning och kravet på forskningsanknytning.

Herr talman! Folkpartiet har för budgetåret 1976/77 föreslagit förbättringar av i och för sig relativt måttligt slag på högskoleområdet, bl.a. utbildning och forskning flera forskningsassistenter och ökat anslag till forskningsråden, och jag motiverade dessa förslag i mitt anförande. Om riksdagen följer reservationerna på den här punkten skall folkpartiet givetvis medverka till finansieringen. Men herr Alemyrs argumentering är ungefär den här: Ja, här har det väckts 200 motioner. Vad har utbildningsutskottet gjort? Jo, det har inte biträtt en enda av dem. Det är i och för sig inte något tecken på att denna sektor inte är ett förstahandsintresse inom utbildningsutskottet. Jag påpekade detta i det förra anförandet: Vi har bara följt upp regeringens snåla politik på det här området. Men jag sade också att förra året gjorde utskottet en skrivning, som jag menar borde ha varit förpliktande när det gällde en utbyggnad av resurserna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Men det visade sig att det var ingenting som man stod för ett år senare. Jag tycker nog att utbildningsutskottets ordförande herr Alemyr i sitt korta anförande här personifierade detta bristande intresse som jag talade om i mitt huvudanförande. Och jag tror att de 135 000 studerandena här i landet inte har någon förståelse för sina krav att hämta hos herr Alemyr.
Herr talman! Herr Alemyr sade att utskottet fäster stort avseende vid könsrollsfrågor, men ännu har ingen läroanstalt begärt att en 40-poängskurs i könsrollsfrågor skall anordnas. Det får emellertid inte hindra riksdagen från att avge en viljeyttring i detta ärende. Vpk menar att det kanske i ett övergångsskede behövs en särskild satsning på denna eftersatta forskning för att våra kunskaper på detta område — kvinnofrågor, könsrollsfrågor — skall komma i nivå med kunskaperna på andra, redan kända områden. Kvinnohistorisk forskning är nödvändig för att ge en riktig bild av kvinnornas del i historien — och för att inte minst ge nutidens kvinnor möjlighet att känna samhörighet med tidigare generationers kvinnor. Detta kan ge oss en medvetenhet om den historiska utvecklingen av kvinnans ställning och därmed också, tror jag, inspirera oss till kamp för en förbättring av våra villkor i dag. När det gäller de obligatoriska avgifterna till högre utbildning tycker jag det borde ha varit klokare av herr Alemyr att följa sin partikongress beslut och låta riksdagen anta ett principuttalande, som vpk föreslår, nämligen att alla obligatoriska, tvångsmässiga, avgifter måste bort. Riksdagen behöver visst inte avvakta remissinstansernas arbete för att kunna göra detta uttalande. | Jag tycker att det borde vara en renlighetsfråga för riksdagen att omedelbart se till att sådana här avgifter försvinner. Rättigheten att studera måste innebära en frihet från av staten påfordrade utbildningsavgifter.
Herr talman! Jag vill säga till herr Nordstrandh att när jag talar om er valhandbok så ligger det inte förakt i det utan närmast en beundran. Ni har lyckats att få riksdagen att betala den, och det tycker jag är skickligt gjort. Men när jag läser i den - om vi skall ta upp den här kvalitetsfrågan igen — så finner jag att vad ni har att säga om utbildningens kvalitet är följande: ”Utbildningens kvalitet är därför av central betydelse. Undervisningen måste förmedla kunskaper och färdigheter som är förutsättning för kritiskt tänkande och förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder. En kvalitativ höjning av utbildningsstandarden måste vara en ledstjärna för reformverksamheten.” Vad är det för någonting i det som inte vem som helst kan skriva under? Är det alla anspråk ni har på riksdagen, att vi skall tala om en sådan självklarhet som alla över huvud taget är överens om? Det är därför, herr talman, jag har bett att få reda på om det är någon som har sagt att vi inte skall ha kvalitet i utbildningen. Är det någonting ni vill polemisera emot när ni önskar att riksdagen skall göra ett uttalande om utbildningens kvalitet? Nu säger herr Nordstrandh att vi också måste ha personalförstärkningar, och det är naturligtvis en synpunkt. Det är sådana personalförstärkningar som skall finansieras med skattesänkningar, förstår jag. Det är den sortens insatser som moderaterna i andra sammanhang också har föreslagit. Herr Molin! När jag talar om alla motionerna och vad de sammantaget skulle kosta om man genomförde deras yrkanden, så är det ett försök från min sida att markera sambandet mellan samhällets utgifter och dess inkomster, att vi måste anlägga ett budgetperspektiv på de beslut vi tar. Det resonemanget godtar tydligen inte herr Molin. Han säger, att om vi lägger de synpunkterna på vad vi har råd att göra innebär det att vi inte är intresserade av utbildningsfrågorna. Så plockar han fram en enda detalj i hela statsverksamheten och säger att den måste vi ge pengar. Om vi inte gör det är vi inte intresserade. menar han. Herr Molin avstår då från den övergripande syn på samhällets utbildningspolitik som ansvariga politiker måste ta. Det var det lilla försöket jag gjorde i det anförande som herr Nordstrandh" uppfattade som något slag av knallpulversmällar och ingenting annat. Varför får vi, herr talman, aldrig höra från folkpartiet att det råder ett sådant samband mellan utgifts och inkomstpolitiken? Varför kan ni inte försöka sätta in det här i ett större sammanhang? Jag vill gå herr Molin till mötes och säga, att om jag hade bedömt det så, att det funnits ckonomiskt utrymme, skulle jag redan i årets budget ha fört fram positionerna något när det gäller humaniora och samhällsvetenskap. Riksdagen har uttalat sig i den riktningen. och någon gång måste vi vandra den vägen när resurserna tillåter det. Men vi är alltid tvingade att göra ekonomiska avvägningar från fall till fall. utbildning och forskning än
Herr talman! Såvitt jag kan rörstå sysslar man i H 75 och i de regionala organisationskommittéerna uteslutande med organisationsfrågor. Mycket som kommer fram av arbetet där kostar pengar. Det blir en ökad byråkrati med ett utökat antal tjänstemän på den administrativa sidan. När vi talar om kvalitet i det här sammanhanget, ett avsnitt som herr Alemyr hade älskvärdheten att läsa upp i dess helhet, menar vi att även den aspekten skall ha avgörande betydelse för det man nu håller på att skissera upp för den nya högskolan. När jag säger att det behövs en personalförstärkning, så avser jag den pedagogiska sidan, den vetenskapliga sidan och undervisningssidan. Det kostar pengar, men utgifterna kan åtminstone i någon mån balanseras av en minskad byråkrati på organisationssidan. Jag och många med mig uppfattar hela det utredningsarbete som pågår efter U 68-beslutet som i mycket stor utsträckning ingenting annat än organisationsförändringar och organisationsarbete. När jag i mitt föregående inlägg talade om utbildningsbyråkrater och regeringens tänkande, något som jag inte gillar, gällde det just organisationsarbetet inför den nya högskolan. Mitt uttalande gällde alltså inte generellt en rad andra förslag som förekommer i budgetpropositionen och som jag inte har haft något att invända mot.
Herr talman! Yrkandena om förbättringar för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, som folkpartiet har framfört, kostar mindre än en hundradels procent av statsutgifterna. Dessa förbättringar går herr Alemyr förbi genom att hänvisa till att det har väckts 200 motioner på detta område och att man inte har bifallit någon av dem. Det är ett konstigt argument när han säger att här finns så många krav på förbättringar att vi inte kan gå med på några förbättringar alls. Det var det jag tänkte på när jag sade att jag tycker att utbildningsutskottets ordförande har visat ett måttligt intresse för denna sektor av samhällslivet.
Herr talman! Så kan ju alla motionärer säga när de var och en plockar fram sin enda lilla detalj i det stora hela, för det är ju vad ni gör. Ni väljer tekniken att ta en punkt här och en punkt där men avstår från att se det i dess stora sammanhang. Så går vi var och en av er ut och säger att vi inte är ett skvatt intresserade av den eller den sektorn. Det är bristen på helhetssyn som jag anmärker på i ert sätt att angripa dessa problem. Herr Nordstrandh säger att jag var vänlig nog att läsa upp det där om kvalitet i sin helhet. De som lyssnade på den uppläsningen märkte säkert att det inte var många rader. Det är vad ni har att säga om kvaliteten, en fullständig självklarhet som alla kan skriva under på. Det begär ni att riksdagen skall uttala för organisationskommittéerna! Vidare talade herr Nordstrandh om de där tänkarna som han är så arg på eller som han inte tycker om. Han tycker inte om dem som sitter i H 75, dvs. herr Larsson i Staffanstorp och andra, och han tycker inte om dem som sitter i organisationskommittéerna. Det är de tänkarna och organisationsbyråkraterna som herr Nordstrandh inte litar på. Han tror inte att de har någon som helst känsla för utbildningens kvalitet. Detta är naturligtvis i och för sig ett mycket välgörande statement från herr Nordstrandhs sida inför riksdagen. Det tycker jag att vi med tacksamhet skall notera. Man bör också ute i de regionala kommittéerna observera vilken tillit som moderaternas talesman på utbildningsområdet har till dem.

Herr talman! När man läser utbildningsutskottets förevarande betänkande framgår det att där finns en hel del förslag som har avstyrkts av utskottet. Detta har ju också framgått av debatten. Men de ledamöter som har debatterat de här frågorna nu har i stridens hetta förbisett de positiva ställningstaganden som utskottet ändå har gjort på en del punkter. Även om det inte är vanligt att nämna om bifallna motioner kan jag påpeka att det finns exempelvis tre stycken motioner om reumatologisk forskning som utskottet har tillstyrkt, och det finns en del andra som också har blivit tillstyrkta. Jag återkommer snart till en av dem. Tillsammans med fru Ingvar-Svensson har jag väckt en motion om långvårdsmedicinen. Där har vi begärt förstärkning med en professur i detta ämne i Malmö-Lund-området. Visserligen har utskottet avstyrkt den motionen, men man har ändå skrivit att man i och för sig accepterar tankegången, och medicinska fakulteten i Lund håller på att utreda förutsättningarna för att inrätta en forskningsenhet inom långvårdsmedicinen med placering i Malmö. Det blir sålunda anledning för oss att återkomma. Jag noterar nu bara med tacksamhet den skrivning som utskottet har gjort. En annan betydelsefull fråga — och det var kanske den som jag särskilt fäste mig vid när det här talades om att utskottet var så negativt — är den som herr Fiskesjö har tagit upp i en motion till årets riksdag och i vilken han begär bättre stöd till de mindre högskoleenheterna, alltså u-filialerna. Dessa filialer kan nämligen inte nu få den ekonomiska kompensation som den ökade tillströmningen av studerande skulle ha givit och som det här har talats om. Motionären har begärt 2 milj.kr., och utskottet har tillstyrkt 'detta yrkande. Utskottsbetänkandet är alltså inte så negativ! som vissa talare här har velat göra gällande. Beträffande uppbyggnaden av den nya högskolan har vi all anledning se till att principbeslutet om de mindre högskoleenheterna står fast och utbildning och forskning att de alltså får tillräckliga resurser för sin verksamhet. Menar vi allvar med talet om att göra högskolan tillgänglig för allt fler, så måste vi också se till att de decentraliserade högskolefilialerna på de mindre orterna får tillräckliga ekonomiska och personella resurser. På den punkten kan jag hålla med herr Molin om att man skulle vilja ha bättre resurser för högskolorna, vilkas regionala insatser kommer att bli mycket betydelsefulla. Den regionala utbyggnaden tror jag kommer att bli betydelsefull både från lokaliseringssynpunkt och när det gäller tillgängligheten till studier för alla som söker högskoleutbildning. Genom den mycket omtalade H 75, alltså den regionala organisationskommittén, håller den nya högskolans utformning nu på att i detalj växa fram. Till den diskussion som här har förts vill jag säga att visst kan man i sådana här sammanhang ha synpunkter på organisationen. Men det viktigaste är ju ändå att se till att detta stora högskoleväsende får en sådan organisation att det kan arbeta så friktionsfritt som möjligt. Riksdagen kommer också i ett senare skede att få ta ställning till de förslag som nu är föremål för debatt på grund av förslagen till högskolelag, förordningar osv. från H 75. Eftersom det förts på tal här i debatten vill jag gärna för centerpartiets del klargöra vissa principiella ståndpunkter som låg till grund för vårt ställningstagande vid fjolårets riksdagsbehandling och som skall vara vägledande för vårt arbete i H 75 och i organisationskommittéerna. Vi har ett riksdagsbeslut, och efter det skall det fortsatta arbetet rätta sig. Det är viktigt och värdefullt att arbetet på högskolereformen kan drivas också under stor öppenhet och i nära och konstruktiva kontakter med de närmast berörda. Här har t.ex. talats om den stora mängden av studerande. Den debatt som nu förs är viktig för att riksdagen slutgiltigt skall komma fram till ett bra beslut. Det är min bestämda uppfattning. Grundläggande för en reformering av den högre utbildningen skall vara att på ett bättre sätt göra utbildningen tillgänglig för envar, oberoende av sociala och ckonomiska förhållanden och oberoende av individens bostadsort. En annan viktig utgångspunkt är att förstärka det lokala och regionala inflytandet över högskoleverksamheten, dvs. just att decentralisera beslutsfattandet. Dessa principer vägledde också riksdagen vid dess ställningstagande 1975. Centerpartiet slår vakt om de studerandes möjlighet att välja utbildningsväg. Det skall inte bli några nya spärrar inom högskolan. Genom beslut på det lokala planet kan resursramar m.m. jämkas och justeras så att några spärreffekter inte uppstår. Men det är klart att om man kommer in i en situation där någon institution håller på att sprängas av studerande — den situationen är i dagens läge och jag tror också framöver ganska osannolik med hänsyn till de vida resursramar som nu bestäms — kan det vara nödvändigt att lokalt kunna hänvisa till andra alternativ. Det gagnar ingen att i ett sådant läge t.ex. bedriva undervisning i överfyllda lokaler.

Det är också det som ligger till grund för H 75:s arbete i detta sammanhang. Centerpartiet slår vidare vakt om möjligheten att erbjuda högskoleutbildning utanför de stora, etablerade högskoleorterna, och det gör vi just genom detta system. Härigenom kan högskoleutbildningen bli mer tillgänglig för människorna. Samtidigt ges flera bygder den stimulans som högskoleverksamhet utgör. Möjligheterna till en geografisk decentralisering bestäms emellertid av om man har grepp över planeringen, och då får man välja ett centralt eller ett regionalt organ. Vi valde i centerpartiet ett regionalt organ. Vi tror att det är bäst och medför en större decentralisering i beslutsfattandet. Det är inte min avsikt att nu uppehålla mig så länge vid detta. Vi får föra en debatt om dessa frågor här i kammaren när besluten skall fattas. Men då det i skilda sammanhang görs gällande att det vidare arbetet med högskolereformen innebär att man går ifrån riksdagens ställningstagande i fjol. vill jag nu klart deklarera att så inte är fallet. Centerpartiets motion från i fjol, då vi sade nej till nya spärrar inom högskolan, då vi slog vakt om sambandet mellan grundutbildning och forskning och då vi pekade på angelägenheten av en geografisk decentralisering av högskoleverksamheten, är alltjämt vägledande i vårt arbete.

Herr talman! Jag har lyssnat med mycket stort intresse på herr Larssons i Staffanstorp redogörelse för och syn på det arbete som man nu håller på med i organisationskommittén H 75. Jag vill understryka att när jag talade om utbildningsbyråkrater och regeringens tänkare var det ingen rubrik som jag satte på herr Larsson, vilket herr Alemyr hade infamiteten att låta påskina. Jag skulle till herr Larsson vilja ställa en fråga som har med högskolans förnyelse att göra och som jag hoppas att man också tänker på i organisationskommittéerna och i den stora organisationskommittén. En möjlighet till spontan förnyelse av högskoleutbildningen kan, som studenterna också har påpekat, vara att öka antalet platser till individuella utbildningslinjer. Det var en stor diskussionsfråga för ett år sedan. Nu sägs det att antalet utbildningsplatser som föreslås bli reserverat för individuella linjer kommer att bli beklämmande lågt. Om det är riktigt är det verkligen illa. Jag vet inte om herr Larsson kan svara på detta - jag ställer emellertid frågan med större förtroende till herr Larsson än till någon annan. utbildning och forskning Frågan huruvida lottens gudinna fru Fortuna har kommit in i spelet igen skulle jag också vilja veta någonting om.

Herr talman! Centerpartiets representant i debatten sade att centern ville ta hänsyn till de studerandes synpunkter. Han sade vidare att man var emot en spärr till högskolan. Låt mig då, herr talman, den här gången inte åberopa mig själv utan vad de studerande säger. Representanter för landets 135 000 högskolestuderande gjorde för en månad sedan ett uttalande: ”Arbetet med högskolereformen har nu kommit så långt att man kan skönja slutprodukten. Det framstår som alltmer uppenbart att man trots kompromiss i riksdagen försöker driva igenom U 68:s tankegångar och på vissa punkter t.o.m. skärper U 68:s förslag. —--- Inga semantiska manipulationer kan dock skyla över att den nya högskolan blir totalspärrad. Den centrala organisationskommittén håller nu på att skapa ett system som i många avseenden är värre än vad U 68 föreslog. Linjen från UKAS/PUKAS är tydlig — ökad styrning genom tvång. Den enda påtagliga effekten, förutom krångel och osäkerhet för den enskilde kommer att bli en skärpning av den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.” Jag kan instämma i allt detta, men på mig tror ju inte herr Larsson i Staffanstorp. Om nu alla landets högskolestuderande också säger det, kunde då inte centerns representant ändra sig?
Herr talman! Till herr Nordstrandh vill jag säga att H 75:s förslag till linjer och enstaka kurser innebär en betydande utökning. I samband med dessa planeringar har vi kunnat konstatera en ökning av antalet studerande i vissa sammanhang med närmare 16 96. Man kommer alt ta hänsyn till detta och vidga ramarna. Jag tror gärna på vad herr Molin säger. Men när herr Molin här åberopade ett uttalande av representanter för många studerande vill jag påpeka att studentföreningen har en representant i H 75. Han har cen reservation — eller möjligen två —- i den här röda boken. Men när det gäller formuleringen i principuttalandet att de icke spärrade linjerna skall hållas fria finns det inte en enda reservation. Trots att herrarna har sagt att alla partier inte är representerade i alla dessa sammanhang, tror jag ändå att det är fallet i denna stora församling. Jag har också läst de tidningar som citerats. Jag hart.ex. läst en artikel av en rektor för ett universitet, som säger att det i princip blir så och så många spärrar — det finns ju kvar en del spärrade linjer, och ingen har påstått något annat. Men denne professor fortsätter: ”Antagningstalen till den nya högskolan läggs nämligen så högt att det i praktiken inte kommer att bli några spärrar annat än på vissa områden som redan i dag är spärrade.” Jag anser, herr Molin, att det ligger helt i linje med det beslut som riksdagen har fattat. Som en kommentar till herr Molins påstående att jag inte tror på honom vill jag till sist säga att herr Molins negativa inställning till U 68 och den decentraliserade högskoleutbildningen var välkänd långt före denna debatt.

Herr talman! När utskottets ledamöter nu i stort sett har klarat av sin debatt kommer turen till de enskilda motionärer som begärt ordet. Jag vill först ta upp motionen 779, där vi yrkar att riksdagen skall begära förslag om en professur i anestesiologi vid universitetet i Göteborg. Utbildningsutskottet har framhållit att fakultetsberedningen har upptagit anestesiologi bland de ämnen som enligt beredningens mening bör ha minst en professur eller biträdande professur vid var och en av de medicinska fakulteterna. Utskottet avslutar behandlingen av motionen med följande ord: ”Förslag om en professur i Göteborg har förts fram av medicinska fakulteten där. Det av motionärerna påpekade behovet av denna professur är sålunda redan tidigare aktualiserat.” Det är självfallet bra att så har skett. Nu väntar vi på att den aktualiserade frågan leder till ett förverkligande. Det är av utomordentlig vikt att man får möjligheter att vetenskapligt bearbeta framstegen inom teknik och medicin, så att dessa framsteg bäst kan utnyttjas inom ett av modern sjukvårds allra mest resurskrävande områden. Jag vill uttala den förhoppningen att mot bakgrunden av utskottets betänkande frågan om en professur i anestesiologi vid universitet i Göteborg får högsta prioritet. När jag ändå har ordet ämnar jag ta upp motionen 1422, vari begärs att riksdagen hos regeringen anhåller om skyndsam översyn av de vetenskapliga bibliotekens erforderliga kostnader för bokbindning. I sitt betänkande erinrar utskottet om att resp. myndighet har möjlighet att själv inom ramen för sin anslagspost prioritera mellan olika ändamål. Jag bestrider inte riktigheten i detta. Men de ökade kraven från studerande och forskare på tillgång till den nyutgivna monografiska och periodiska litteraturen inom skilda vetenskapliga områden har i förening med den vetenskapliga litteraturens oavlåtligt starka tillväxt inneburit att man sett sig tvungen att prioritera bokinköpen på bokbindningens bekostnad. Det är ett faktum att det på de flesta vetenskapliga bibliotek finns ett uppdämt behov av bokbindning, som inte har kunnat tillgodoses på grund av medelsbrist. Bristande resurser innebär att det är svårt att täcka behovet av litteratur på olika vetenskapliga områden, och detta har fått till följd att fjärr eller interurbanlåneverksamheten starkt ökat. Mellan 1969 och 1974 har låneverksamheten ökat med 22,7 96. Denna lovvärda service innebär stark och snabb förslitning av böckerna. utbildning och forskning 1. I stort sett bör ingen förändring ske i den nuvarande bokbinderiverksamheten. 3. Verksamheten vid bibliotekens egna binderier bör inriktas på den kvalificerade bindningen och enklare underhållsarbeten. Andra uppgifter bör så långt det är möjligt läggas ut. Fyra år efter denna utredning visar det sig att biblioteken inte har råd att följa utredningens förslag. En annan allvarlig konsekvens. som hittills inte har beaktats i sammanhanget, är att de bokbindericer vilkas huvudsakliga sysselsättning är bokbinderiarbete för de vetenskapliga biblioteken, på ett alltmer förödande sätt drabbas av brist på arbetstillgång. Den förut citerade utredningen fann 1970 att det fanns cirka 25 privatbokbinderier i Stockholm med förorter. 1976 har antalet sådana företag sjunkit till 14. Tendensen är densamma för landet i övrigt. Detta kommer att innebära att biblioteken inom några få år inte kan få sitt behov av bokbindningstjänster tillgodosett och inte heller har möjlighet att ta igen det behov av bokbindning som under de senaste åren blivit alltmer eftersatt. Biblioteken och arbetsvårdsverkstäderna kommer inte heller att, som hittills skett, kunna rekrytera fackkunniga arbetsledare och utlärda yrkesmän från näringslivet. Genomsnittsåldern på nu verksamma bokbindare är hög, varför det måste anses angeläget, herr talman, att skyndsamt skapa förutsättningar för att bokbinderiyrket kan fortleva och yrkeskunnandet bibehållas. Jag vill i detta sammanhang inte ställa något yrkande mot ett enigt utskott, men med tanke på att jag hittills bara haft möjlighet att noggrant följa verksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek skulle jag vilja rekommendera utskottet att ta sig en titt runt om i landet och se hur det står till på våra vetenskapliga bibliotek. Riksdagsbiblioteket ligger nära. Det skulle inte skada med ett besök där. Även hos riksdagsbiblioteket är behovet skriande.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 20 behandlas bl.a. motion nr 1397. I denna motion har jag tillsammans med några medmotionärer från centern tagit upp könsrolls och kvinnofrågor inom utbildningsområdet. Vi har den uppfattningen att det behövs målmedvetna insatser för att föra ut jämställdhetsfrågorna. Det finns fortfarande en mängd fördomar och förlegade tänkesätt som gör att människor på grund av kön tilldelas vissa roller, detta oberoende av om det är biologiskt betingat eller inte. Jag tror att de flesta människor som något funderat över dessa frågor i dag är medvetna om att det behövs en förändrad inställning, en ny syn på manligt resp. kvinnligt. Varje människa måste få utveckla sina anlag, få förverkliga sig själv, oberoende av kön. Hur skall vi då få en sådan förändring till stånd? Ja, självfallet måste vi gå fram på många olika vägar. En väg som jag tror är mycket viktig i sammanhanget är att vi inom skolväsendet på alla nivåer och inom skilda ämnesområden tar upp jämställdhetsfrågorna. På så sätt kan man hoppas att på sikt nå resultat. Men för att lärare och övrig personal på skolorna skall kunna medverka i detta arbete krävs att de själva har kunskaper. Könsrolls och kvinnofrågor måste alltså ingå i lärarutbildningen, och för detta krävs i sin tur att lärarutbildare är kompetenta att undervisa så att jämställdhetsfrågorna verkligen kommer med i utbildningen. Finns då denna möjlighet i dag? Har vi tillräcklig forskning, tillräckligt faktaunderlag och dokumentation? I vår motion har vi tagit upp tre förslag, nämligen för det första medel till intensifierad forskning om könsrolls och kvinnofrågor, för det andra påbyggnadskurser — 40-poängskurser — i könsrollsfrågor och för det tredje tjänster i könsrollsfrågor vid lärarhögskolorna. När man läser utskottsbetänkandet får man uppfattningen att allt är ganska välbeställt i den här frågan. Utskottet har åtminstone inte funnit anledning att på någon punkt föreslå bifall till motionen. Hur förhåller det sig då inom detta område? Låt mig ta några exempel som belyser situationen. I en akademisk kurs i skandinavisk skönlitteratur som täcker ca 1 000 år — från Eddan till Strindberg — finns bara en kvinnlig författare representerad, den heliga Birgitta. Vart tog t.ex. Anna Maria Lenngren vägen? När kurslistan över engelsk skönlitteratur från vårt århundrade skulle revideras vid ett universitet, tog den för ändamålet tillsatta kommittén bort samtliga kvinnliga författare, bl.a. Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Dorothy Sayers och Doris Lessing, för att i stället ta med några unga manliga författare. Hur mycket får vi i våra historieböcker läsa om kvinnornas levnadsöden, om t.ex. häxprocesserna, som under 500 år drog fram över Europa med förödande konsekvenser? Många hävdar att för att kunna leva i nuet och rätt planera för framtiden måste man ha det historiska perspektivet. Därför är det viktigt att kvinnorna känner till sin historia. Men det är också viktigt för männen, för det finns exempel på att män glömmer bort kvinnor när man plancrar för framtiden. | " Vid FN:s befolkningskonferens i Bukarest spelade en rad berömda framtidsexperter en viktig roll i diskussionerna om mänsklighetens framtid. En svensk delegat som ingående studerat deras böcker frågade: Varför nämner ni inga kvinnor i era böcker? Ni har inte förstått, svarade de, att kvinnorna representerar ett statistiskt element: Vi-koncentrerar oss på den manliga hälften av människosläktet, eftersom männen står för utvecklingen som bestämmer framtiden. utbildning och . forskning Ett annat exempel, mera näraliggande i tid och rum: I januari i år anordnade Vetenskapsakademien här i Stockholm en konferens om Landskap, människan och framtiden. I paneldebatten deltog 24 män och ingen kvinna. Man räknar tydligen inte med kvinnor i framtiden. Eller hur skall det tolkas? Vi får dagligen exempel på att jämställdhetsfrågorna minsann inte är någon självklarhet. Stor oro och bestörtning spred sig inom bankimperiet då någon dristade sig att föreslå en kvinna i bankens styrelse — visserligen välkvalificerad, men själva tanken svindlade. Och eftersom ingen man ansåg sig kunna träda tillbaka för en kvinna, löstes problemet med en utökning av suppleantplatserna. Nog torde det finnas en hel del kvar att göra för att få bort alla fördomar. Det gäller inte bara fördomar mot kvinnor. Vi dras också med fördomar om hur män skall leva upp till sin roll. Säkert känns trycket hårt många gånger av förväntningar om att alltid vara stark, tuff, tekniskt begåvad och kunna försörja sin familj. Listan kan göras lång. I utskottsbetänkandet har man beträffande könsrolls och kvinnoforskning hänvisat till att det vid våra universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom ramen för enstaka ämnesområden. Men utskottet har uppfattningen att det är ”en angelägen uppgift för de olika ämnesinstitutionerna att stimulera till forskning på här berört område”. Det är en positiv skrivning, och jag hoppas verkligen att den skall leda till önskat resultat. Jag hyser emellertid vissa betänkligheter mot att man nu i inledningsskedet så starkt tryckt på den tvärvetenskapliga inriktningen. Men vi får följa utvecklingen med uppmärksamhet. Då det gäller inrättandet av 40-poängskurser i könsrollsfrågor tycks det inte finnas några hinder. Anledningen till att de i dag inte finns är att ännu ingen läroanstalt begärt att få anordna en sådan kurs. Jag är medveten om att det tidigare kanske inte funnits tillräckligt deltagarantal, men jag hoppas och tror att sådana kurser nu snarast kommer till stånd. Utskottet hänvisar vidare till att det vid våra lärarhögskolor finns en särskild studieplan i könsrollsfrågor. Detta är bra. Men hur många lärare finns det med någon utbildning i dessa frågor? Såvitt jag vet finns det ingen tjänst som kräver någon utbildning i könsrollsfrågor vid någon av våra lärarhögskolor. Vi får hoppas att det blir en ändring härvidlag och att lärarutbildarna själva finner det angeläget att vidareutbilda sig inom detta område. Som framgår av utskottets skrivning finns det nu, tack vare ett överklagande till regeringen, möjlighet att få B-avdrag vid tjänstledighet för studier i könsrollsfrågor. Detta bör leda till att flera lärare nu vidareutbildar sig i detta ämne: Med det här inlägget har jag velat belysa några aspekter inom könsrollsoch kvinnofrågorna. Det krävs målmedvetna insatser inom detta område. Utskottet har en skrivning som i och för sig är välvillig. Jag får tills vidare nöja mig med det. Men jag kommer att följa den vidare utveck lingen i denna fråga. Vid utskottets betänkande är fogat en reservation, nr 3, som delvis bygger på vår motion. Eftersom jag inte kan se att den i nuläget mot bakgrund av utskottets redovisning skulle medverka till att föra frågan framåt kommer jag inte att stödja den. Jag yrkar alltså bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Jag skulle gärna till fru André vilja säga att detta inlägg - som jag betraktar som ett lysande inlägg i en viktig och angelägen fråga och som jag själv är mycket tacksam för — ger mig anledning att understryka att utskottet har tagit mycket allvarligt på det här problemet och att utskottsbetänkandet skall tolkas så, att det bör vara en stimulans för läroanstalterna att ta upp studier av den här typen. Men vi kanske skall vara försiktiga, så att riksdagen inte tar som vana att beställa 40 poängskurser eller andra kurser ute på skilda läroanstalter, utan kurserna måste växa fram utifrån de resp. skolorna. Kommer det ewt intresse för en 40-poängsutbildning på det område som fru André har talat om är det självklart att en sådan utbildning skall komma till stånd.
Herr talman! Först håller fru André ett mycket fint och mycket bra brandtal i kvinnofrågan och könsrollsfrågan. Hon påpekar mycket nogsamt behovet av åtgärder på det här området, och bl.a. påpekar hon behovet av en 40-poängskurs i könsrollsfrågan. Men sedan blir det litet av en antiklimax när hon konstaterar att hon inte kan stödja den reservation som bygger på de argument hon själv alldeles nyss har fört fram, som bygger på en vpk-motion och som också bygger - som hon påpekade - på den motion som hon själv har medverkat till. Det är litet snöpligt att först gå fram och hålla ett brandtal i kvinnofrågan och sedan inte fullfölja det brandtalet genom att stödja reservationen.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Alemyr att jag med tacksamhet har noterat att en kurs i detta ämne alltså skall komma till stånd om det görs en anhållan om det. Sedan till fru Lantz: Jag har givetvis med mycket stort intresse läst reservationen 3. Som jag sade i mitt huvudanförande är min uppfattning att ett bifall till den här reservationen inte i nuläget och mot bakgrund av den mycket positiva skrivning utskottet har gjort — som nu också herr Alemyr har bekräftat — skulle medverka till att föra frågan framåt i dag.
Herr talman! Jag noterar att fru André rör sig med mycket allmänna fraser. Kan man kosta på sig att verka radikal i inlägg från talarstolen, utbildning och forskning borde man -— tycker jag — fullfölja de radikala greppen även när det gäller att votera för en sak som man har stridit för alldeles nyss.
Herr talman! Av den här skrivningen från utskottet - som varit mycket klargörande — framgår att det inte finns formella hinder för att inrätta 40-poängskurser i könsrollsfrågorna.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år väckte jag den motion som fått numret 1440. Jag begärde i den att utskottet skulle uttala sig för Kristianstad som lokaliseringsort för den livsmedelstekniska linjen på den yrkestekniska högskolan. Anledningen till att jag har aktualiserat frågan är att det när beslutet om den yrkestekniska högskolan fattades förelåg en motion från moderaterna på Kristianstadsbänken, där vi föreslog Kristianstad som lokaliseringsort. Förutsättningarna var goda, eftersom man just i Kristianstadsregionen har en väl differentierad och utbyggd livsmedelsindustri. Försöksverksamheten, som tyvärr inte kom Kristianstad till godo, har pågått så kort tid att jag accepterar det enhälliga utskottets slutsats att några utvärderingar ännu inte kan göras. Anledningen till att jag har velat påminna kammarens ledamöter om den här frågan är inte minst det beslut i utbildningsutskottet som gör att Kristianstad mister även sin klasslärarutbildning. Skall Kristianstad Hässleholm-regionen kunna utvecklas i den riktning som statsmakterna har förutsatt. får inte regionen åderlåtas på all högskoleutbildning. Då kan vi inte förverkliga den målsättningen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag vill ta upp ett ämne som kanske ligger litet vid sidan om vad som hittills diskuterats. I motionen 785 tas upp en del frågeställningar som rör alkoholforskningen. Trots en rad åtgärder inom socialpolitikens område har alkoholmissbruket hittills inte kunnat trängas tillbaka. I stället har allt yngre åldersgrupper blivit indragna i ett missbruk som kan medföra allvarliga skadeverkningar både medicinskt och socialt. Det är givetvis viktigt att vi får en annan och bättre alkoholpolitik än den som förts de senaste åren. Det är också viktigt att man i samhällsplaneringen i stort tar sikte på att undanröja dåliga miljöer som kan inverka negativt på människorna. Men det är en illusion att tro att man genom sådana åtgärder slutgiltigt skall kunna komma till rätta med alkoholmissbruket. Vi måste därför även satsa målmedvetet på en forskning som syftar till att klarlägga alkoholens verkningar på den mänskliga organismen, för att därigenom få fram medel som kan vara av värde när det gäller att behandla människor med alkoholproblem. Vi vet i dag inte varför vissa människor utvecklar ett alkoholberoende som leder till alkoholism med alla dess konsekvenser. Alkoholens verkningsmekanism är inte fullständigt klarlagd. När man i detalj kan beskriva hur alkoholen omsätts i kroppen, när man vet hur alkoholen påverkar ämnesomsättningen, hur den påverkar hjärnans funktioner etc., först då har man möjligheter att få fram farmaca som kan vara av värde för att bekämpa alkoholmissbruket. Därför är alkoholgrundforskningen så väsentlig. Medicinska forskningsrådet framhåller att denna forskning snabbt kan leda till betydelsefulla resultat. Det är därför beklagligt att utbildningsutskottet inte ansett sig kunna medverka till att tillföra forskningsrådet nödvändiga resurser. Vi menar att det från samhällets synpunkt inte kan vara annat än lönsamt att satsa på en forskning som lovar att ge resultat och som ger bättre möjligheter att bekämpa något för samhället så dyrbart som alkoholmissbruket. En sådan forskning borde inte få hämmas av brist på medel. Herr talman! Utbildningsutskottet har enhälligt avstyrkt vår motion. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Mitt inlägg skall bli mycket kort. Utskottet säger ju inte att detta forskningsområde intexskall prioriteras, utan att det är medicinska forskningsrådet som självt får avgöra vilka områden som kan prioriteras. Riksdagen lägger sig ju inte i forskningsrådens policy. De får ett visst belevp, och sedan får de själva göra de nödvändiga prioriteringarna. I utskottsbetänkandet ligger icke ett ord, herr talman, av någon nedvärdering av betydelsen av den forskning herr Karlehagen talat om.
Herr talman! Det är sant att utskottet inte nedvärderar alkoholgrundforskningen, och det är också sant som man säger att medicinska forskningsrådet självt får fördela de medel som ställs till dess förfogande. Men det är klart att när de medel som anslås inte på långt när motsvarar det belopp som enligt forskningsrådets beräkningar kommer att behövas, kommer också denna forskning att drabbas. Sedan vill jag bara säga att om det är på det viset att alkoholmissbruket är ett av vår tids största sociala problem — vilket ofta brukar hävdas i den allmänna debatten och även här i kammaren — då anser jag inte alt det är självklart att riksdagen skall avstå från att styra resurser till den sektorn.
Herr talman! Vi kan väl räkna med att i framtiden få andra mekanismer när det gäller att styra forskningsresurser. Det finns ett förslag på riks utbildning och forskning dagens bord om en ny organisation av forskningsrådsverksamheten. Men vi talar ju nu om kommande budgetår. och i det system vi nu tillämpar är det forskningsråden själva som skall avgöra hur penningströmmarna skall gå och vilka forskningsområden som skall prioriteras.

RUMO formulerade några krav på utbildningen som kan sammanfattas i följande sex punkter: 1. Problemcentrering. Detta innebär att utbildningen från början måste väcka problemmedvetenhet. Det är de mänskliga och samhälleliga problemen som därvid i första hand :'skall fokuseras. 2. Samhällsanknytning. Samhällsanknytningen i kombination med problemcentreringen innebär att de problem som utbildningen bör inriktas på hämtas från tre olika plan, nämligen den enskilde individen. det närsamhälle som den enskilde står i direkt kontakt med och det fjärrsam hälle som utgörs av den globala gemenskapen. 3. Ämnessamverkan och tvärvetenskaplighet. När utbildningen får en inriktning på problemcentrering och samhällsanknytning måste det leda till upptäckten av att de stora individuella och sociala problemen av i dag inte kan lösas enbart utifrån ers ämhe eller ers begränsat vetenskapsområde. 4. Specialisering. Varje utbildningsväg kräver givetvis en grundläggande faktaöversikt. 5. Självansvar. Man kan inte skapa en problemlösande initiativförmåga genom att låta de studerande passivt lyssna eller läsa, medan initiativet överlämnas till andra. Problemen skall så långt möjligt upplevas och inte bara möta i böcker. 6. Samarbete. Tidigare utbildning har ofta haft en starkt individualistisk inriktning. Kravet på samarbete är grundläggande. Herr talman!

Att göra livsåskådningsfrågorna till föremål för ett samlat studium vid universiteten ligger också i linje med den utveckling av religions Herr talman! Eftersom jag tillhörde RUMO en gång i tiden har jag i motionen 1452 tillsammans med herrar Johansson i Trollhättan och Andersson i Lycksele understrukit att det är högst angeläget att den år 1973 beslutade reformeringen av den religionsvetenskapliga utbildningen fullföljs. Utskottets skrivning är positiv men knapphändig — därför ett par kompletteringar, som jag tror är väsentliga. Högskolereformen ger de lokala högskoleorganen ökad frihet att fördela tillgängliga medel mellan olika utbildningslinjer och att fördela dem mellan lärarlöner och driftkostnader. Jag tror det är viktigt att de beslutande organen därvid speciellt stimulerar pedagogiska experiment och nyare arbetsformer, t.ex. i RUMO:s anda, och ser till att sådana insatser prioriteras i anslagsfördelningen. På det sättet kan den lokala högskoleenheten bli en vital kraft och genomgå en dynamisk utveckling. Den nya forskningsrådsorganisationen innebär bl.a. ett nytt gemensamt humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsråd. Tidigare var det separata forskningsråd. Sammankopplingen ligger i linje med RUMO:s intentioner — en religionsvetenskaplig utbildning och forskning som inte bedrivs i en ”inomreligiös” eller ”inomhumanistisk” sfär utan står i kontakt med det omgivande samhället och dess aktuella problem. Slutligen vill jag ge en kommentar också till frågan om en professur i religionspedagogik. Herr Nordstrandh nämnde om den i sitt första inlägg. Det kan diskuteras om en sådan professur — trots RUMO -— är det bästa sättet att lösa de problem som vederbörande professor skulle syssla med. Jag är tveksam. Rör det sig egentligen inte om en del av ett större problem, nämligen frågan om hur man över huvud taget förmedlar symboler till andra — barn, ungdom och vuxna —- på ett meningsfullt sätt? Om det är så, är det då vettigt att rycka ut religionspedagogiken ur detta större sammanhang? Herr talman! Med dessa korta kommentarer har jag velat stryka under vikten av att den religionsvetenskapliga utbildningen orienteras mot centrala mänskliga och samhälleliga problem. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! En snabb teknisk utveckling med krav på en effektiv och lönsam produktion har kännetecknat arbetslivet under många år. Kraven på god arbetsmiljö har dock många gånger åsidosatts. Tillkomsten av en förändrad arbetarskyddslagstiftning, resurser för forskning, bl.a. genom arbetarskyddsfonden, och förstärkning av myndigheternas möjligheter att se efter arbetsmiljön har gett större förutsättningar att förändra miljön ute på arbetsplatserna. Men många stora och allvarliga arbetsmiljöproblem kvarstår. Yrkesskadestatistiken visar att 250 yrkesskador årligen leder till döden och 2 200 till invaliditet. Det absoluta flertalet människor upplever sin arbetsmiljö som riskfylld och besvärande. Vi vet 1. ex. att 98 26 av människorna inom stålindustrin upplever faror och risker i jobbet. Det gäller besvär av damm, buller, vibrationer, gaser, belysning och klimat. Den snabba tekniska utveckling som vi har upplevt bygger bl.a. på en omfattande forskningsverksamhet. Inriktningen av denna forskning har uppenbarligen endast i liten skala riktats mot utvecklingens konsekvenser för arbetsmiljön. Ny teknik, nya produktionsmetoder och ämnen har införts i arbetslivet utan större hänsyn till hur människorna utbildning och forskning påverkas. De totala forskningsutgifternas fördelning i amhället har granskats inom LO. 1973 utgjorde dessa 3,8 miljarder kronor. Av dessa användes inom företagssektorn 2,4 miljarder kronor, inom högskolesektorn 1 miljard kronor och inom den offentliga sektorn 0,4 miljarder kronor. 1.7 miljarder kronor finansierades via statsbudgeten och 2 miljarder kronor via företagssektorn. Enligt statistiska centralbyrån användes endast 0,7 96 av företagens och den offentliga sektorns — exkl. universitets och högskolors — insatser inom området teknisk och naturvetenskaplig forskning till arbetsmiljö och personalskydd. Samtidigt konstateras att 77,6 26 används inom industriell verksamhet. I det begreppet ingår självfallet projekt som avser också arbetsmiljö, men det torde ändå föreligga en avsevärd skillnad mellan satsningarna på arbetsmiljön och industriell verksamhet i övrigt. Arbetarskyddsfonden använder ungefär 20 milj.kr. årligen till forskning och utveckling inom detta område. STU har ca 200 miljoner, statens råd för samhällsforskning 10 miljoner och statens råd för byggnadsforskning 35 miljoner. Även om siffrorna inte är helt färska ger de ändå ett begrepp om omfattningen. Universitet och högskolor disponerar årligen över 1 miljard till forskningsändamål. Den situation som råder inom arbetsmiljöns område kräver starkt ökade resurser. Yrkesskadestatistiken, som jag inledningsvis berörde, är tyvärr djupt lögnaktig. Med täta mellanrum kommer larmrapporter om ”nya” arbetsmiljöfaror, där det anses att klara samband föreligger mellan sjukdom-dödsfall och arbetsmiljö. Dessa fall finns inte med i den av mig tidigare åberopade yrkesskadestatistiken. Det är bara att konstatera att det finns ett otal för oss okända hälsorisker ute på arbetsplatserna. Mot bakgrunden av de svåra arbetsmiljöproblem som finns i arbetslivet är det förvånande att utskottet har ägnat dessa frågor så litet intresse, om nu detta kan utläsas av det utrymme frågorna fått i utskottets betänkande. I motionen 1975/76:1396 har vi yrkat att riksdagen hos regeringen begär förslag om förstärkning av resurserna på det arbetsvetenskapliga området. Utskottet har hävdat att regeringens förslag i budgetpropositionen innebär en sådan förstärkning och avstyrker med hänsyn härtill motionens yrkande. Därefter understryker utskottet vikten av en fortsatt successiv förstärkning av resurserna på området. Utskottets behandling är lakonisk. Man har inte orkat redogöra för vad det är för verklig förstärkning av resurserna som föreslås. Någon avstämning mot föreliggande behov finns inte. Någon diskussion om nödvändigheten av att bygga upp arbetsvetenskapen som en tvärvetenskap förs inte. Här skall bara påvisas att inom området kemiska ämnen och substanser. kopplat till produktkontroll, rör forskningen så vida fält som bl.a. yrkesmedicin, yrkeshygien, biokemi. fysiologi, genetik m.m.

Det är därför av utomordentlig betydelse att den utbyggnad av arbetsforskningen som bl.a. Landsorganisationen har krävt inom teknik, medicin, samhällsvetenskap och matematik-naturvetenskap snarast förverkligas. Herr talman! Vi står mitt uppe i en intensiv arbetsmiljödebatt. Löntagarnas självklara rätt att få sina arbetsmiljöproblem lösta ifrågasätts i dag inte av någon. Därför borde forskningen på detta område nu starkt prioriteras. Tyvärr delar inte utskottet denna mening. I juni håller Landsorganisationen kongress. Dessa frågor kommer att ägnas stor uppmärksamhet där. Vi är inte nöjda med behandlingen av de arbetsvetenskapliga frågorna. Jag hävdar att löntagarnas krav på en kraftig utveckling av resurserna på detta område är det mest angelägna krav som vi i detta hus har att tillgodose. Debatten om arbetslivsforskningen kommer att fortsätta. Så småningom kanske den också leder till beslut om ökade resurser.

Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm påpekade att det inte var så många rader som i betänkandet hade ägnats det arbetsvetenskapliga området. Låt mig först rent generellt säga att det aldrig i utbildningsutskottets betänkanden råder något samband me! !an antalet rader i betänkandet och den vikt utskottet fäster vid de frågor som behandlas i betänkandet Vidare finns det en rad på s. 28 i betänkandet som herr Sivert Andersson skall titta på. Utskottet erinrar där om att chefen för arbetsmarknadsdepartementet har anmält sin avsikt att senare under riksmötet lägga fram förslag om förstärkning av den beteendevetenskapliga arbetslivsforskningen. Det föreligger nu en proposition på detta område som behandlas i annat utskott. I den föreslås att riksdagen skall inrätta ett särskilt forskningsinstitut kallat Centrum för arbetslivsfrågor. Det är en avsevärd satsning på detta forskningsområde av det slag som herr Sivert Andersson nu efterlyser. | Jag vill understryka att vi inom utbildningsutskottet fäster den största vikt vid att forskningsresurserna successivt byggs ut, så att den lagstiftning som finns på arbetslivets olika områden skall kunna få det forskningsstöd den behöver. Herr talman! Under debatten tidigare i dag har vi diskuterat kvaliteten i högskoleutbildningen. Jag hade på grund av kammarens arbetsordning utbildning och forskning ingen möjlighet att begära ordet när herr Thorsten Larsson i Staffanstorp hade yttrat sig. Men i ett tidigare inlägg hade herr Nordstrandh sagt att han inte hyste någon tilltro till de s.k. organisationsbyråkrater och regeringens tänkare som satt i H 75 och i de regionala kommittéerna. Litet pressad tog herr Nordstrandh sedan tillbaka cen liten del av detta och sade att det omdömet inte gällde herr Thorsten Larsson. Om det gäl'de alla de andra framgick inte av inlägget. Nu ber jag att med talmannens tillstånd få fråga herr Thorsten Larsson: Är det herr Thorsten Larssons uppfattning att de andra medlemmarna i H 75 fäster avseende vid en hög kvalitet i högskoleutbildningen?
Herr talman! Det var glädjande att höra att utskottets ordförande fäster betydligt större avseende vid arbetslivsforskningen än vad man kan utläsa av skrivningen i utskottets betänkande. När det gäller den anvisning till innanläsning på s. 28 i betänkandet som jag fick vill jag säga att jag tvivlar på att statens övertagande av Arbetsgivareföreningens ekonomiska ansvar för PA-rådet kommer att innebära någon väsentlig utveckling av de krav som vi ställer på detta område. Jag tror att det är att sätta ambitionerna alldeles för lågt. Det är min bestämda uppfattning att detta är ett av de allra viktigaste områdena och att det i framtiden måste prioriteras. Efter att ha lyssnat till debatten om utskottets betänkande noterar jag med viss förundran att man här diskuterar 40-poängsutbildning i kvinnofrågor, bokbinderier och annat. Den stora frågan är, som jag ser det, att få fram en forskningsoch utvecklingsverksamhet när det gäller människors liv och hälsa.
Herr talman! Herr Alemyr ställde en fråga till mig om mitt intryck från H 75 av den betydelse som övriga ledamöter fäster vid hög kvalitet i utbildningen. Jag har funnit att H 75 är en församling som verkligen gör så stora ansträngningar som möjligt för att nå hög kvalitet i utbildningen. Jag kan tala om för kammaren att förslaget till högskolelag och förordningar, som nu har skickats ut på remiss, har föregåtts av många och långa överläggningar. : Bland ledamöterna i H 75 finns universitetskansler Löwbeer, professorn vid Göteborgs universitet, överdirektör Sköld, studentkårsrepresentanter osv. —- alla stora organisationer i detta land är företrädda. Jag är övertygad om att alla dessa ledamöter: är besjälade av viljan att åstadkomma en kvalitativt god utbildning.

Jag har tidigare i dag pläderat för att frågan om undervisningens kvalitet skall vara med i de överväganden som görs och det arbete som f.n. utförs i H 75 och i de regionala kommittéerna. Vi har i en motion från moderata samlingspartiet bett om att synpunkten på kvaliteten och dess roll i universitetsundervisningen skall bringas till H 75:s kännedom för beaktande i arbetet. Och om nu kvalitetsaspekterna verkligen spelar en mycket stor roll i kommitténs arbete — vilket jag inte har någon anledning att betvivla när det här sägs — kan jag inte finna annat än att vårt motionskrav är uppfyllt. Men sedan återstår att se om kvalitetsaspekterna har fått den behandling som de nu påstås ha fått.

Herr talman! Herr Alemyr är nu ute med knallpulverpistolen igen i tron att han dödar med den. I vår motion tar vi inte bara upp frågan om kvaliteten — vi framför också synpunkter på organisationsformerna, på dimensioneringen, på intagningsbegränsningen och på intagningsformerna. Dessa synpunkter vilt vi ha framförda till H 75. Yrkandet om bifall till reservationen är alltså ingalunda meningslöst. Det är vår enda möjlighet att få vår åsikt i dessa frågor framförd. Jag erinrar än en gång om att i H 75 saknar moderata samlingspartiet parlamentarisk representation.

Mina argument fortsätter att leva med ytterligare kraft, men jag förmodar att herr Alemyr sticker upp igen för att försöka döda dem. Gör han inte det, förutsätter jag att de lever. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 30 behandlar flera olika avsnitt av det sociala området. Jag skall bara helt kort beröra några punkter. I anslutning till frågan om universitetssjukhusens anslag har utskottet behandlat en lång rad motioner som gäller ytterligare läkartjänster på olika områden. Av olika skäl har utskottet inte kunnat biträda dessa motioner. Men det finns ett par motioner som gäller läkartjänster vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som vi från moderat håll har reserverat oss till förmån för. område där det yrkas att en biträdande överläkartjänst vid vardera kvinnokliniken, barnmedicinska kliniken och lungkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala förändras till överläkartjänster. Kostnaderna för dessa förändringar skulle inskränka sig till 45 000 kr., men en tredjedel av beloppet är redan reserverat varför den ytterligare kostnaden blir endast 30 000 kr. Vi förordar de här förändringarna mot bakgrund av att Akademiska sjukhuset är missgynnat vad beträffar överläkartjänster jämfört med omkringliggande sjukhus. Det står ju klart att det snarare borde vara motsatsen vid ett undervisningssjukhus.

Det finns inte den minsta anledning att tro att det är någon läkare för mycket vid Karolinska sjukhuset — snarare tvärtom. Så mycket allvarligare är det då att vare sig man jämför antalet läkare per vårdplats, per tusen vårddagar eller per hundra besök i öppenvård finner man att antalet läkare är lägre vid akademiska sjukhuset i Uppsala än vid Karolinska sjukhuset. Om man jämför antalet läkare per hundra intagna enligt den redovisade statistiken finner man att skillnaden är ännu större: 1,03 vid Karolinska sjukhuset mot bara 0,58 vid akademiska sjukhuset. När det gäller övrig sjukvårdspersonal visar statistiken en liknande tendens, dock inte fullt så markerad. Läkartjänster har inte inrättats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i den takt som sjukhuset byggts ut i, och arbetsbördan för läkarna där blir då givetvis större. Det i sin tur gör att det blir svårare att behålla läkare. Detta kan få konsekvenser både för sjukvården och för utbildningsverksamheten vid sjukhuset. Herr Carlshamre och jag har blivit övertygade om att det är nödvändigt att riksdagen hos regeringen begär en översyn av läkarorganisationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och jag yrkar bifall till reservationen 4, där vi har föreslagit detta. I fråga om övriga delar av föreliggande betänkande har vi irån moderata samlingspartiets sida inte funnit skäl att reservera Oss. Jag vill uttrycka särskild tillfredsställelse över att utskottet står enigt när det gäller anslaget J 7, Bidrag till Länkrörelsen m.m. Utskottet har enats om att räkna upp detta anslag med 300 000 kr. Anledningen är att olika frivilligorganisationer har fått en alltmer omfattande verksamhet. Det gäller DKSN:s arbete för råd och hjälp i alkohol och narkotikafrågor och verksamheten inom Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet. Men iäven andra organisationer har tillkommit, och för att ge möjlighet till ett bättre stöd för sådana verksamheter har utskottet alltså beslutat alt föreslå denna höjning av anslaget. Tack vare den här mer välvilliga behandlingen av frivilligorganisationerna har vi kunnat avstå från att hemställa om bifall till motionsyrkandet, nämligen att hela anslaget skall stå öppet för alla bidragssökande och fördelas på grundval av inkomna ansökningar. Jag är tacksam och glad för att vi nått enighet på denna punkt. Till sist vill jag ta upp en fråga som gäller tryggheten för äldre och handikappade.